Herr talman! Jag tänker i mitt anförande ta upp frågan om mänskliga rättigheter. Jag har som observatör deltagit i flera ESK-konferenser. Jag har bl.a. följt de tre mötena om mänskliga rättigheter. Det sista mötet jag deltog i hölls i Moskva och gällde den mänskliga dimensionen. Då lades det bl.a. fram ett förslag om jämställdhet mellan män och kvinnor. En del undrade om detta verkligen var en fråga om mänskliga rättigheter. Man enades i alla fall om att det var det. Tyvärr kunde inte alla ESK-delegater, som för övrigt till huvuddelen var män, ställa sig bakom alla förslag, utan sluttexten blev något urvattnad. Bl.a. försvann kravet på lika lön för likvärdigt arbete, liksom kravet på att kvinnor fritt och på eget ansvar skall ha rätt att bestämma hur många barn de vill föda. När vi i dag bevittnar den tragedi som utspelar sig i Irland, där en 14-årig våldtagen flicka förvägras abort, är det uppenbart hur groteskt ett förbud mot abort är. Det är i högsta grad angeläget att Sverige fortsätter att driva kravet om kvinnors rätt att bestämma över antalet barn de vill föda. Det kan med fördel ske inom ESK-processen. I Irland var det en kamrats pappa som våldtog den 14-åriga flickan. I andra länder används våldtäkt som tortyr mot kvinnor, vilket bl.a. Amnesty har rapporterat. Våldtäkt eller hot om våldtäkt används för att straffa kvinnor för påstådda brott eller för att de skall lämna uppgifter om politiskt förföljda personer, t.ex. deras män. En del av dessa kvinnor kommer till Sverige och söker asyl här, men i de flesta fall skickas de tillbaka. Jag har själv kommit i kontakt med ett par sådana upprörande fall, och jag vill nämna ett av dessa. En politiskt aktiv kvinna från Bolivia blev våldtagen av en hög militär, som ville tvinga fram uppgifter. Hon blev gravid och flydde hit för att söka asyl. Barnet föddes i Sverige. Naturligtvis blev relationen mellan mor och barn mycket svår, och psykologisk hjälp sattes in. Efter två år skickades kvinnan tillbaka till Bolivia. Röda korset, som engagerade sig i fallet under den tid som kvinnan vistades i Sverige, har sedan hon blev utvisad försökt få kontakt med henne, men detta har varit förgäves. Man vet inte vad som hänt med kvinnan sedan hon återvände till Bolivia. Så här får det inte gå till! Jag hörde Christina Rogestam i en debatt om kvinnor och flyktingar läsa upp en skakande berättelse om en iransk flicka, som hade gått utan slöja på gatan och blev tagen av polisen och senare också våldtagen. Hon blev mycket illa behandlad. Iran är många, och de strider mot de mänskliga rättigheterna. Sedan december 1988 har Sverige regelbundet besöksutbyte med Iran på regeringsnivå. Sist var det vice utrikesministern som var här på besök, inbjuden av den svenska regeringen. Jag tycker inte att Sveriges regering skall bjuda in regeringsföreträdare från länder som så flagrant bryter mot de mänskliga rättigheterna. I stället bör man med all kraft protestera mot den här typen av regeringar. Det gäller nu inte bara Iran, utan det finns även många andra länder, t.ex. Irak och Syrien. Även i Turkiet, som av USA framställs som en förebild för demokratin i sin region, sker det dagligen brott mot mänskliga rättigheter. Jag fick just i dag en rapport från Amnesty, där man konstaterar att tortyr fortfarande är vida spridd och systematiskt förekommande i Turkiet. Det är framför allt kurderna som råkar illa ut. Sverige bör ta upp denna fråga både i Europarådet och på den uppföljningskonferens inom ESK, som snart börjar i Helsingfors. Det är mer än 43 år sedan FN enades om en generell deklaration om mänskliga rättigheter, men trots detta förekommer sådana här brott dagligen. De väpnade konflikter som utspelas i dag äger inte främst rum mellan nationer utan förs inom nationer. Oftast handlar det om etniska konflikter. Alla är i princip överens om att det inte är med våld och krig som man löser dessa konflikter, utan vi måste försöka finna andra metoder. Det gäller alltså att finna metoder för fredliga lösningar. Här tycker jag att Sverige borde gå i spetsen och satsa på medlingsinstitut eller annan typ av centra, där man samlar information om etniska konflikter och om hur dessa skall kunna lösas. Man bör på det sättet kunna få ett informationsutbyte med andra länder. Sverige har som neutralt land skaffat sig ett förtroende som ett land som vill undvika krig och därför också fått uppdrag av FN som medlare. Den traditionen bör vi bygga vidare på. Sverige har också under många år verkat för ett totalt provstopp. I regeringens rapport om ''Nedrustningspolitik och rustningskontroll i en ny tid'', som nyligen presenterades, får man intrycket att provstoppsfrågan tonas ned. Tyvärr, Alf Svensson, är det så. Utrikesministern nämnde inte heller den frågan i morse. Det är helt fel signaler som ges från regeringen. Det är just nu mer angeläget än på länge att sätta press på kärnvapenstaterna.

Herr talman! Vilken tid lever vi i? I vårt land misshandlas och skjuts personer enbart för att de har en annan hudfärg eller ögonfärg än den s.k. ursvenska. Händelserna påminner mycket om de vitas tidigare jakt på indianer eller jakten på färgade i amerikanska södern. I Sydafrika skall de vita snart folkomrösta för att avgöra om regeringen skall fortsätta samtalen med svarta grupper om en övergång till demokrati. De vita i det konservativa partiet motsätter sig att landets svarta majoritet genom en ny författning skall få rösträtt. Folkomröstningens resultat bör, som sagts tidigare i dag, därför avvaktas innan nya beslut om fortsatt sanktionspolitik fattas. Sanktioner bör avskaffas i takt med att målen för dem uppnås. Målen är självfallet att apartheid avskaffas, demokrati införs och mänskliga fri och rättigheter respekteras. Det är ett högt spel som president de Klerk nu spelar, när han i folkomröstning begär stöd för sitt förändrings och demokratiarbete. Skulle han förlora och de vita konservativa vinna, riskerar befolkningen att begå ett nationellt självmord. De svarta, som numera är kraftigt beväpnade, och de vita kommer att ställas mot varandra. Omvärlden kommer åter att söka isolera Sydafrika både ekonomiskt och politiskt. Förhoppningsvis inser de konservativa vita detta. De vet att det ekonomiska läget i Sydafrika har påverkats av sanktionerna. Fattigdomen breder ut sig. Arbetslösheten ligger runt 40 %. Miljoner afrikaner hotas av svält, om inte tillbakagången hejdas genom att demokratin utvecklas i Sydafrika. Vilken tidsålder befinner vi oss i? Lever vi i ett modernt samhälle eller lever vi i ett medeltida samhälle? Frågan är sannerligen berättigad mot bakgrund av att våldtagna unga flickor på Irland förvägras abort och mot bakgrund av att kvinnor i Iran fortfarande stenas till döds vid påstådda äktenskapsbrott. Märk väl att män i Iran -- ett muslimskt land -- inte stenas till döds för samma brott. Det är enbart kvinnorna som fortfarande utsätts för detta barbariska medeltida rättskipningsförfarande. Enligt min mening strider det mot barnkonventionen att en våldtagen ung kvinna -- en ung flicka -- tvingas framföda ett oönskat foster, såsom är fallet på Irland för närvarande. Det strider mot fundamentala rättigheter att ett barn förvägras lämna sitt land för att resa utomlands, även om barnet -- flickan -- är gravid och önskar göra abort. Fallet med den irländska flickan avslöjar en ännu större tragedi. Irland. I samtliga dessa fall handlar det om sexuella övergrepp mot minderåriga. Vilken tidsålder lever vi i? Är det medeltiden? På morgon-Ekot i dag redogjordes för hur barn kidnappas i fattiga länder och säljs till barnlösa i övriga världen. Sverige angavs som ett av de länder som troligen har köpt, adopterat, många av dessa stulna barn. Det är oerhört viktigt att vi från svenskt håll nu kräver en mycket noggrann kontroll från adoptionsorganisationernas sida. Det måste kunna garanteras att de barn som erbjuds adoptivföräldrar inte är kidnappade. I en nyligen publicerad rapport beskriver Amnesty International, precis som Ingela Mårtensson nämnde, polisens och militärens sexuella övergrepp mot kvinnor i tolv länder, däribland Israel, Sexuella övergrepp används som sagt ofta i förhör för att tvinga både män och kvinnor att erkänna. Vanligtvis kommer dessa övergrepp inte till allmänhetens kännedom, åtminstone inte de sexuella övergreppen på kvinnor. Kvinnorna lider vanligtvis i tysthet. Många vågar inte göra anmälan av rädsla för att råka ännu värre ut. För andra är skammen outhärdlig och deras sociala position fullständigt slagen i spillror. Bara tanken att då försöka höja sin röst och protestera känns omöjlig. I den senaste Amnestyrapporten beskriver en 20 årig universitetsstuderande flicka från Turkiet hur hon skändats, torterats med elchocker och utsatts för sexuella kränkningar i polisens häkte. Det är viktigt att få regeringen i Turkiet och i de andra länder där liknande övergrepp sker att inse, att när poliser och militärer våldtar, är det en form av tortyr. Det är brott, och de ansvariga måste ställas inför rätta. I en fullkomligt snedvriden rättsuppfattning kan det i stället hända att kvinnan bestraffas ytterligare. I t.ex. Pakistan kan kvinnor som åtalas för utomäktenskapliga förbindelser -- och dit räknas våldtäkt -- dömas till spöstraff, fängelse eller stenas till döds. En våldtagen kvinna får alltså inte berättigat stöd från samhället, utan hon kan i stället riskera att bestraffas ytterligare och dödas. Vad är det för en tid vi lever i? Många kvinnor har riskerat sin säkerhet och sin sociala ställning för att föra ut information om övergrepp. De har försett världsopinionen med ett redskap för påtryckningar mot regeringarna. Det vore ett svek att nu inte använda det. Vi måste låta den tid vi lever i bli en tid med respekt för mänskliga frioch rättigheter.

Herr talman! Trots allt positivt som händer i f.d. Sovjetunionen känner många en stor ängslan inför det ovissa som den nya situationen medför. Det som framför allt oroar är att Sovjetunionens förvandling från en supermakt till det mer eller mindre löst sammanhållna Oberoende staters samvälde, OSS, inte har åtföljts av en lika snabb avveckling av den f.d. supermaktens militära redskap. Den tidigare politiska situationen medförde en stram kontroll av en av världens största, mest disciplinerade och välutrustade krigsmakter. Detta tillstånd existerar inte längre. Många känner i dag en stor oro för alla de kärnvapen som finns i olika stater i det nya samväldet. Enligt den nyligen utkomna rapporten Nedrustningspolitik och rustningskontroll finns ca 27 000 taktiska och strategiska kärnvapen utspridda på ett flertal republiker och ett flertal olika vapenslag inom f.d. Sovjetunionen. President Jeltsin har varit på statsbesök i Jeltsin har enligt massmedierna bett om råd när det gäller kärnvapenarsenalen i f.d. Sovjetunionen. Under januari 1992 kom de båda presidenterna Jeltsin och Bush ut med två parallella nedrustningsutspel. De mottogs med ömsesidig respekt och välkomnande. De flesta är överens om att det blir och att det måste bli någon form av övervakning av kärnvapnens decimering och förvar. I dag kan vi på sovjetiska armén. Det vore mer än olyckligt om försäljningen också skulle börja gälla kärnvapen till mindre nogräknade stater. Det är bra, och det brådskar, att regeringen undersöker olika möjligheter att i samarbete med andra länder och berörda organisationer förhindra spridningen av kärnvapen, kärnvapenteknologi och klyvbart material samt andra massförstörelsevapen.

FN:s säkerhetsråds ökade intresse för att förhindra spridningen av massförstörelsevapen visar att FN kan spela en viktig roll i centrala nedrustningsfrågor, även om stormakternas kärnvapennedskärningar sker i bilaterala eller unilaterala former. Jag vet att detta är en mycket känslig fråga som handlar om ett lands inre angelägenheter, men jag vet också att människor har en mycket stark oro för den stora mängd kärnvapen som finns inte långt från vårt lands gränser. Herr talman! Frihet är ett starkt ord med många dimensioner. Mänskliga rättigheter är ett annat mycket starkt laddat begrepp. Ett föga uppmärksammat område vad avser mänskliga rättigheter är religionsfriheten. I en nyligen publicerad Sifo-undersökning visades att endast 28 % av de tillfrågade ansåg religiös förföljelse vara ett fullgott skäl för en asylsökande att få stanna i vårt land. Detta indikerar en bristande medvetenhet om religionsfrihetens betydelse för den mänskliga friheten i dess helhet. Alla ledamöter i denna kammare torde vara medvetna om att rätten att fritt bekänna och utöva sin religion kränks å det grövsta i många länder. Det finns ingen anledning att i detta sammanhang peka ut något enskilt land. Jag vill dock här påpeka vikten av att regeringen uppmärksammar detta problem i sitt internationella arbete med MR Det sägs i bl.a. internationella sammanhang att tiden nu är mogen för att vidga begreppet mänskliga rättigheter så, att det får en fördjupad dimension inom de ekonomiska, sociala och kulturella områdena. Det skulle i så fall också kunna inkludera kvinnans situation i världen, som har berörts tidigare här i dag. Enligt FN:s barnfond Unicef kan den höga dödlighet och sociala utfrysning som miljontals flickor i framför allt Asien, Afrika och Mellanöstern utsätts för jämföras med apartheid. Jag skulle kunna ge många exempel på hur flickor och kvinnor behandlas ovärdigt sitt människovärde och hur respekten för kvinnan i jämförelse med pojkarnas och männens situation i resp. länder åsidosätts. Kvinnorna i världen är så utsatta att deras situation, liksom barnens, måste lyftas fram på ett speciellt sätt. Kvinnans situation handlar inte bara om jämställdhet utan också om en djupare dimension i synen på människan, på människovärdet generellt sett och på hur den enskilda människan upplever sitt eget värde och sin integritet. Det måste finnas en balans mellan kvinnors och mäns rättigheter. Det handlar inte enbart om jämställdhet. Jag anser att Sverige i FN och i andra sammanhang intensivt skall verka för att begreppet mänskliga rättigheter också inbegriper kvinnans situation i världen.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka mitt missnöje med den debattordning som har introducerats. Jag tycker att den begränsar riksdagsledamöternas möjligheter att tala om de ämnen som ligger dem varmast om hjärtat och att på ett rimligt sätt komma in i debatten när det gäller de olika ämnesområdena. Herr talman! Jag tänkte tala något om kvinnors möjligheter i EG. Det förs ju i Sverige en debatt som inte förs någon annanstans än här i Norden, och man hyser farhågor för att förhållandena för svenska kvinnor skulle bli försämrade, eller rent av förfärliga, när man blir medlem i EG. Man kan fråga sig varför denna debatt har uppkommit -- den förs alltså inte ute i Europa. När kvinnor i Europa tillfrågas om deras syn på EG medlemskapet är alla mycket positivt inställda. De ser EG som en hjälp och ett stöd i deras kamp för bättre villkor på arbetsmarknaden och större jämställdhet. I Sverige är det framför allt tre områden som tas upp till diskussion: kvinnor och förvärvsarbte, kvinnor i offentlig sektor och jämställdheten. När man ser på förvärvsfrekvensen i olika länder, kan man inte nöja sig med att säga att förvärvsintensiteten för kvinnor i EG är si eller så hög. Man måste särskilja länderna. I Danmark är förvärvsfrekvensen för kvinnor 78 %, medan den i Grekland ligger på 37 %. I alla länder har dock förvärvsintensiteten bland kvinnor ökat efter medlemskapet. Det är viktigt att ha detta i minnet, och förvärvsfrekvensen stiger hela tiden. Kvinnornas olika förvärvsintensitet ute i Europa beror på religionens inflytande, på kvinnornas utbildningsnivå, på kulturmönstret i landet och ibland som i Tyskland på fackligt inflytande. Där har lärarfacket bestämt sig för att lärarna inte skall arbeta efter kl. 13.00. Då måste barnen gå hem, och vem skall då ta hand om dem? Det finns alltså många olika anledningar till att förvärvsfrekvensen för kvinnor kan vara olika. När man ser på vårt kommande inträde i EG visar det sig att det kommande medlemskapet redan nu betyder en ny arbetsmarknad för kvinnor. Plötsligt finns det betydligt större efterfrågan på kvinnor med språkkunskaper. Det är ju kvinnorna i Sverige som har de bästa språkkunskaperna. I de flesta länder kan man också notera en allmän tillväxt. Om åtminstone en försiktigt beräknad del av Cecchinirapporten -- i vilken man räknade med 2--5 miljoner nya jobb -- skulle förverkligas, betyder detta omsatt till svenska förhållanden ungefär 150 000 nya jobb. 20 % av dessa skulle rimligen förläggas till tjänstesektorn, som är den sektor där man finner de flesta kvinnorna. Alla utvecklade marknadsekonomier har en stor tjänstesektor. Skillnaden mellan Sverige och andra industriländer är att en oändligt stor del av vår tjänstesektor finns inom offentlig sektor. Det är bara kommunist och socialistländer som har liknande förhållanden. Det finns inga tecken på en minskad efterfrågan på den typ av tjänster där kvinnorna arbetar: vård, omsorg och utbildning. I EG är det naturligtvis inte möjligt att ha så många monopol som vi har när det gäller stat och kommun. Å andra sidan betyder detta fler arbetsgivare för kvinnor, möjlighet att starta eget och också ökade krav på bättre och fler tjänster av den här typen. Sammantaget bör alltså detta gynna kvinnorna och kvinnornas arbetsmarknad. EG har arbetat fram tre olika jämställdhetsprogram som alla syftar till bättre villkor på arbetsmarknaden, lika tillträde till utbildning och lika sociala rättigheter. EG ländernas lagstiftning i fråga om jämställdheten är mera skärpt än i Sverige. Vi kommer att bli tvungna att vidta åtgärder för att vår jämställdhetslagstiftning skall komma i nivå med EG:s. Sedan vet vi ju att lagstiftning är en sak medan verkligheten är en annan. Detta gäller för såväl EG-länderna som Sverige. Sammanfattningsvis utgör inte EG-medlemskapet på något sätt ett hot mot de svenska kvinnorna och deras jobb. Det verkligt stora hotet uppkommer om vi missköter vår ekonomi, om tillväxten inte kommer i gång. Vi räknar ju alla ändå med att ett medlemskap skall bidra till en förbättrad och en ökad tillväxt, vilket verkligen gynnar kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden.

Herr talman! Till att börja med tycker jag att vid dessa särskilda stora debatter också någon från regeringen borde ha uthållighet att sitta kvar så länge som det finns talare i kammaren. Vi måste bli bättre och aktivare, och vi måste anstränga oss ytterligare för att genom och i våra internationella fora -- såsom FN, ESK och Europarådet -- utveckla konfliktlösningsmodeller där fredliga medel kan användas. I FN, i ESK och i Europarådet skrivs och utarbetas fortgående konventioner -- regler för hur umgänget mellan länder skall gå till, för att utveckla demokratin och för att värna människor och miljö. Det krävs även -- och det har tagits upp av flera talare här i dag -- att det finns regler och modeller för att övervaka att länder följer de åtaganden som de har gjort. Det måste också finnas modeller och beredskap för en aktiv konfliktlösning. Att lösa konflikter med väpnat våld är aldrig en framkomlig väg. Det ger aldrig en bestående varaktig fred. Det bakomliggande problemet, konflikten, måste lösas. Frånvaron av krig är inte liktydigt med fred, men det är ett första steg och förutsättningen för att man skall kunna ta itu med konfliktlösningsarbetet. Svenska män står nu beredda att delta i en fredsbevarande styrka i det sönderfallande Jugoslavien. Det sägs att det är ett riskfyllt uppdrag. Det känns kanske särskilt obehagligt att veta att Sverige har stått för en stor del av Jugoslavien var 1989 den tredje största köparen av svenska vapen. Man köpte då vapen från Sverige för 601 milj.kr. Detta är ännu ett exempel på att vapenexport till länder med inre konflikter leder till att militariseringen förvärrar situationen. Det förflutna kan inte göras ogjort, men man kan och bör dra slutsatser inför framtiden av dessa erfarenheter. De ansträngningar som nu görs för att lösa konflikten i det forna Jugoslavien borde ha gjorts mycket tidigare. ESK hade varit en lämpligare medlare än EG. I andra delar av Europa, bl.a. i Turkiet och inom OSS, finns också konflikter som måste lösas och som annars riskerar att resultera i stora mänskliga lidanden som väpnat våld alltid innebär. I Turkiet arbetar olika krafter för att skapa kaos. Konflikten trappas upp för varje dag. Under de senaste månaderna har 35 000 människor tvingats eller valt att fly från sina hem på grund av oroligheterna. Under de senaste två veckorna har 80 nyckelpersoner från oppositionen försvunnit eller hittats mördade. Partisekreteraren från det politiska partiet SHP Oktay Türkmen och en partifunktionär från HEP i Cirt är två av dessa personer. En väpnad konflikt inom ett land kan handla om att störta och ersätta den centrala makten. När det gäller den kurdiska konflikten i Iran, Irak och Turkiet handlar det om en konflikt mellan staten och nationaliteten. Den kurdiska befrielsekampen strävar inte efter att störta centralmakten utan gäller endast kurdernas egna nationella och mänskliga rättigheter. Den kampen kan beskrivas som en fortsättning på den nationella antikoloniala kampen, en kamp mot de orättvisor som de gamla kolonialmakterna åstadkom genom gjorda gränsdragningar. Vi kan inte skylla på att vi inte vet hur situationen är för kurderna i Turkiet. Vi visste vad som pågick i Irak. Vi visste hur spänningarna trappades upp i Jugoslavien -- ändå sålde vi vapen dit -- och vi kan konstatera att riskerna för väpnade konflikter inom OSS ökar. Vi vet detta och vi måste ta initiativ till konfliktlösningar innan konflikten, hatet och låsningarna har nått den nivå som vi nu har bevittnat i Jugoslavien. Om situationen i Europa skall kunna bli så ljus som många talare i dag anser att den är, då krävs det att vi hittar fungerande konfliktlösningsmodeller för att undvika väpnade konflikter.

Herr talman! Det är svårt att vara ung. Det är ingen nyhet i och för sig. Det har alltid varit svårt att vara ung och så är det även i dag. Med det menar jag inte att det är svårt att i egenskap av ung riksdagsman komma in i slutet av en lång debatt. Snarare handlar det om en reflexion som jag gör när jag träffar unga människor som vill diskutera och höra hur vi ser på EG och på ett svenskt EG Efter att ha lyssnat på debatten i dag, som var mycket lång och innehållsrik, kan jag förstå att det trots allt rör sig om många berättigade frågor som unga människor har. Debatten som har förts i dag är en mycket initierad debatt. Den handlar till stor del om hur olika avtal slår och hur Sverige och svenskarna kan komma att påverkas. Men framför allt handlar den mycket om hur det politiska beslutsfattandet skall ske ute i Europa och hur Sverige kan påverka denna beslutsprocess. Det är en markant skillnad jämfört med den bild som man får av Europa när unga människor försöker diskutera EG. Det är kanske inte så konstigt att politiker diskuterar politiskt beslutsfattande, men å andra sidan är det inte heller märkligt att unga människor inte diskuterar politiskt beslutsfattande och inte heller tycker att det är viktigt. Det blir en skarp kontrast mellan dessa två sätt att tala om EG. Jag tror att det är en av förklaringarna till att unga människor säger att EG-debatten snart måste komma i gång. Det är inte bara unga människor som säger så. Många andra svenskar säger detsamma. Alla de som är politiskt bevandrade anser däremot att debatten har pågått i 20 år och att den varit väldigt hätsk och livlig under de senaste åren. Ständigt återkommer vi emellertid till detta påstående: Det pågår ingen svensk EG-debatt. Sanningen är väl att det inte pågår någon EG debatt, som har något större genomslag hos unga människor och hos andra svenskar. Orsaken kan vara att den förs i för tekniska termer och att den blir en diskussion om det politiska beslutsfattandet och dess former snarare än en beskrivning av vilket slags Europa som Sverige vill tillhöra. Detta får effekter. När man kommer till skolor och träffar ungdomar som är nyfikna på Europa och dess länder, t.ex. Östeuropa, märker man att nyfikenheten är litet yrvaken. Skolan har ingen lång tradition av att sätta Europa i centrum. Detsamma har gällt även för mig. Andra världsdelar har under lång tid stått i fokus för svensk politik och för den kunskap som förmedlats i skolan. Litet yrvaket betraktar de unga människorna Europa. Nyfikenheten är inte heller alltid så positiv. Kunskapen om hur Europa ser ut är mycket bristfällig. Unga människor av i dag kallar sig för tågluffargenerationen. De har åkt ut i Europa med ryggsäck och besökt de europeiska storstäderna, men kunskapen om förutsättningarna att bo och leva i Europa är liten. Detta beror på att svenskar i allmänhet är geografiskt -- det behöver man bara titta på en karta för att kunna förstå --, kulturellt och etniskt mycket isolerade uppe i norr, vilket vi har varit under hela 1900-talet. Denna isolering märks mycket tydligt när man stöter på unga människor. Detta förhållande kan vara en del av förklaringen till de olyckor och de otrevliga våldshandlingar som vi sett på sistone. Det kan också vara en förklaring till att det är svårt med Europadebatten. Jag menar att de svenska opinionsbildarna har ett stort ansvar i detta sammanhang. Detta gäller t.ex. när man i skolan diskuterar hur kunskapen angående ett jaeller ett nej-alternativ inför den kommande folkomröstningen skall förmedlas. Hur går man då till väga i skolan? Jo, man bjuder in en företrädare för ja-sidan och en för nej-sidan.

Det gör, mina vänner, att de många ja-förespråkare, som trots allt finns, inte kommer till tals, och i och med det kommer inte heller många av de nyanser, som är väldigt viktiga i ja-sidans budskap, fram. Detta innebär ett särskilt ansvar för de politiska partierna som skall beskriva sin vision: vad vi vill göra med ett svenskt EG-medlemsskap. Medborgarnas Europa står i centrum för moderaterna. För oss moderater är det viktigt att just den enskilda människan skall få komma ut i Europa och möta européer över gränserna. Politiska beslut skall inte få stå i vägen. Jag tycker att det är oroväckande att socialdemokraterna, likt Buchanan i USA som säger ''America first'', slår fast att Sverige är unikt. Jag ser nämligen stora kopplingar mellan dessa två olika slogans. Det finns en isoleringstendens hos socialdemokraterna, vilken tyder på att de tycker att det är viktigare att de politiska partierna förs närmare varandra. Jag tycker vi fått bevis för detta även här i dag. Jag tycker också att detta verkar ligga bakom socialdemokraternas uttryckssätt ''den socialdemokratiska gemenskapen''. Mot detta, ställer moderaterna Medborgarnas Europa. Det handlar inte enbart om ett politiskt projekt utan om ett projekt i syfte att föra människor närmare varandra. Det är därför vi skall gå med i EG.

Herr talman! När den svenska räntan chockhöjdes i december förra året angav riksbankschefen att omvärldens bristande kunskap om Sverige var ett av skälen till höjningen. Utländska banker och investerare var helt enkelt osäkra på vad Sverige stod för och vad dess finanspolitik gick ut på. Därför är det viktigt att statsministern och andra ministrar reser runt i världen på regelrätta ''roadshows'' och presenterar det nya Sverige, det nya svenska tänkandet och det nya svenska näringslivet. Redan nu märks ett nyfött intresse ute i världen för åtminstone statsministern, och jag hoppas att det åtminstone på sikt skall gälla även Detta växande intresse behöver följas upp med användbar och intresseväckande informtion om Sverige som ett land att besöka, investera i, studera och göra affärer med. Man kan undra vem som skall ge sådan information. I första hand är det faktiskt vi svenskar här hemma och utomlands som skapar bilden av vårt land. De svenskar som arbetar utomlands är naturligtvis särskilt betydelsefulla. Turister och andra som besöker Sverige kan också bli våra framtida ambassadörer -- nota bene om de har fått ett gott intryck av och ett gott bemötande i Men alltför få vet tillräckligt om Sverige för att kunna svara på frågor från intresserade utlänningar. Därför är det viktigt att vi lär oss mer om Sverige och att vi på det sättet kan lära andra mer om Sverige. Informationen och identiteten var emellertid frågor som sattes på undantag av den förra regeringen. Därför är det glädjande att den nya regeringen fattar beslut om att öka anslagen till information. Men det som oroar mig är att så mycket pengar skall ges till Svenska institutet. Svenska institutet har varit föremål för många utredningar under åren. Och alla utredningar har slutat på ungefär samma sätt, nämligen att man önskar mer samarbete, mer samverkan, en integrerad Sverigebild och en mer professionell informationsverksamhet. Därför känns det litet oroande då näringsministern i sin proposition om exportrådet talar om mer samarbete mellan exportrådet och Svenska institutet, något som man alltså har talat om i 20 år utan att man har kunnat åstadkomma detta. milj.kr. extra för att en samverkan skulle åstadkommas. Men nästa utredning kunde bara konstatera att någon samverkan inte hade kommit till stånd. Därför ser jag med oro på en utveckling där Svenska institutet på nytt skall få samma uppdrag. Jag tror inte att det är Per Westerbergs mening att ge samma gamla signaler. Därför skulle jag vilja diskutera hur en sådan framtida samverkan om information utomlands skulle kunna se ut. Vi behöver närma oss Europa -- det talar alla om. Därför skulle vi behöva satsa på Europa och på informationen om Sverige i Europa. Vi tror ju ofta att Sverige är känt utomlands. Men utredning efter utredning visar att så inte är fallet. Men kunskapen om Sverige växlar oerhört mellan olika länder. Man kan t.o.m. se att kunskapen om Sverige växlar i ett land som Tyskland, där man i den norra delen av landet naturligtvis vet mer om Sverige än vad man vet i den södra delen. Därför kan vi alltså inte tänka oss att informera om Sverige på samma sätt i hela Europa, utan varje land kräver sin information. Därför kan vi inte, som många gör, tala om att vi skall informera om Sverige inför EG, utan vi får ta varje land och varje språk för sig. På samma sätt behöver vi också hitta ett varumärke för Sverige. I dag använder man olika varumärken i olika länder. Men jag tror inte att det finns något företag som skulle våga ha olika varumärken på varje marknad, utan varumärket är något som man laddar, något som man är rädd om och något som man försöker slå fast och introducera. Därför tror jag att det är viktigt att den nya regeringen tar på sig uppgiften att hitta ett varumärke för det nya Sverige. Även om många skulle önska att Svenska Institutet skulle få en ny instruktion, en ny styrelse och en ny organisation, tror jag att det vore viktigare att regeringen gav besked om informationens syfte och omfattning, att den talade om att Sverige befinner sig i en internationell värld och att positiv information om Sverige är betydelsefull. Därefter kan det vara dags att tala om vilka organ som skall ha uppgiften att utföra detta betydelsefulla arbete. Därefter kan man tala om styrelse och organisation. Det tar lång tid att bygga upp kunskapen om ett land, och därför brådskar det.

Herr talman! Inledningsvis måste jag få kommentera en liten kuriositet i den här debatten, nämligen att jag och min utskottsordförande Vi står nu här i kammaren och skall debattera lokaliseringen av länspolismästaren i Östergötlands län. Detta manar väl till en liten eftertanke om hur långt ifrån dem det berör i den här frågan som besluten fattas. Låt vara att vi båda är befriade från lokalpatriotismen i Men icke desto mindre är det i justitieutskottet som hela saken i praktiken avgörs. Rent logiskt och förnuftsmässigt är riksdagen inte rätt forum för denna fråga. Det här är en länsfråga, dvs. en fråga för de inblandade parterna i Östergötland. Detta har ju det övervägande antalet av de regionala och samverkande myndigheterna uttalat sig om i sina remissvar. De har redogjort och väl motiverat var, utifrån sin verksamhet, de tycker att länspolismästaren skall vara verksam, detta för att fortsätta sin samverkan med den regionale polischefen såsom det hittills skett. De regionala myndigheterna är lokaliserade till Linköping. Det finns en liten möjlighet att ledamöterna här i kammaren förstår att man riskerar att fatta ett centralt beslut över huvudet på dem det berör, att man helt enkelt kör över de inblandades uppfattning i frågan. Därmed går riksdagen helt emot de fundamentala skäl som anförs i denna proposition. Att inte bevilja de önskemål som man har i Östergötland i denna fråga är att gå tvärsemot de intentioner som givits av riksdagen vad gäller decentralisering och självbestämmande i regionala frågor. Jag skall strax redogöra för detaljerna, men först några andra saker. I diskussionerna i utskottet framhölls att den motivering som regeringen angivit var något svag vad gäller lokaliseringen av länspolismästaren till Linköping på bekostnad av Norrköping. Den sistnämnda polismyndigheten är något större med antalet polistjänster som utgångspunkt. Därför tillkom den hearing som skulle räta ut en del frågetecken. Fast egentligen var det väl ingen av ledamöterna i utskottet som väntat sig något annat än att resp. polismästare skulle förorda sin stad som den mest lämpliga orten för lokaliseringen. Nu är det kanske inte alltid som en hearing ger de rätta svaren. Det finns ständigt en risk att man gör subjektiva bedömningar som förtar objektiviteten i beslutet. Ibland känns det dock befriande att vara självständig och fatta egna beslut utan att behöva komma fram till bästa möjliga kompromiss -- i det här fallet, vågar jag påstå, sämsta möjliga kompromiss. I den här frågan överlade socialdemokraterna för sig och regeringspartierna för sig. Därefter redogjorde man för resultatet inför utskottsordföranden. Beslutet var förankrat i två motioner från Norrköpings riksdagsledamöter, en motion från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna samt en motion från socialdemokraterna. I sina motioner hade man mycket ambitiöst framfört de argument som polisstyrelsen i Norrköping haft vänligheten att sända till hemadressen hos oss ledamöter i utskottet. Det sistnämnda var mycket omtänksamt, om än litet bestickande, enligt min uppfattning. Men ändamålet helgar väl medlen. Det är väl detta som kallas bypolitik. Själv är jag så oerfaren i dessa sammanhang -- jag har ju faktiskt bara fem månaders erfarenhet av rikspolitik -- att andra får avgöra skillnaden i det här fallet. Nåväl, under tiden som turerna mellan de olika partierna inom utskottet pågick hade jag en enskild överläggning med mig själv ute i korridoren, fri ifrån argument som kunde störa objektiviteten. Så när min fru ordförande talade om att utskottet förordat Norrköping, kunde jag bara lakoniskt meddela min reservation. Min enskilda överläggning i korridoren hade visserligen varit mycket kort, men jag hade ju ändå hela regeringens argument i ryggen för mitt ställningstagande. Jag stödde regeringens förslag. Varför inte regeringspartierna gjorde detta är en gåta -- det är deras interna problematik -- men jag kände mig faktiskt ändå litet uppbackad och ansåg mig ha ordentligt på fötterna i sammanhanget. Det var ju inte bara regeringens stöd som jag hade. Det föredragande statsrådet Gun Hellsvik hade till stöd för sin argumentation en rad remissinstanser med länsstyrelsen i spetsen. Låt vara att det fanns två reservationer mot länsstyrelsens beslut, men majoriteten förordade Linköping. I motionerna anges helt korrekt styrkeförhållandena mellan de båda polismyndigheterna vara 302 polistjänster i Norrköping mot 249 i Linköping. Den regionala polisledningen finns som framgått i Linköping, och i regeringens proposition anförs att skillnaden inte är så stor att den motiverar en omlokalisering. På slutraderna i utskottets betänkande anförs att utskottet inte kan ''med hänsyn till skillnaderna i storleksförhållandena mellan de aktuella distrikten, finna några vägande skäl att beträffande Östergötlands län frångå principen om lokalisering av länspolismästaren till det största polisdistriktet i länet. Länspolismästaren i Östergötlands län bör således placeras i Denna formulering är tyvärr helt missvisande. Det är att helt vända begreppen upp och ner. I den här frågan talar alla vägande skäl för Linköping. Här kommer en uppräkning av dem som förordat Linköping. Det är först regeringen i sin proposition och därutöver länsstyrelsen i Vidare har följande remissinstanser förordat Linköping: överåklagaren, länskronodirektören, länsskattechefen och försvarsområdesbefälhavaren, s.k. samverkande myndigheter. Förutom dessa har länspolismästaren samverkansbehov med följande regionala organ: landstinget med dess ambulanstjänstledning, universitetssjukhuset, statens kriminaltekniska laboratorium , väg och trafikinstitutet och försvarsområdesstaben, alla dessa med säte i Linköping. Ytterligare en instans, som ingen annan tänkt på, men som jag tycker är ytterligare ett samverkansorgan nog så viktigt att föra fram, är Linköpings stift, vars biskop Martin Lönnebo jag har samtalat med nu på morgonen. Även han förordade Linköping. Härtill kan framhållas att både Linköping och Norrköping tillhör de s.k. grupp II-distrikten. Vid sidan av de tre största polisdistrikten ingår Även polisens länssambandscentral finns i Vidare bedriver polismyndigheten i Linköping sedan länge regional verksamhet, medan Norrköping enbart verkar inom sitt distrikt. Dessutom finns följande regionala funktioner: trafikavdelning, narkotikarotel, kriminalteknisk rotel samt ekonomisk rotel. Den sistnämnda är verksam över hela länet, även i Norrköping. När den s.k. ekoroteln tillskapades på 1980-talet var det förresten föremål för riksdagsdebatt, och då placerades denna enhet i Linköping, av den anledningen att den har att samverka med länskatte och regionåklagarmyndigheten i En brist i propositionen är att inte någon ekonomisk kalkyl medtagits, möjligen därför att samlokaliseringen med länsstyrelsen är ekonomiskt fördelaktig i sig. Jag skall dock försöka att redogöra för vilket ekonomiskt slöseri en omlokalisering till Norrköping skulle innebära. I Linköpings nya polishus finns lokaler lediga och inflyttningsklara för länspolismästaren och dennes ledningsorganisation. Inför en omlokalisering till Norrköping diskuteras för närvarande att bygga på en våning till på polishuset eller att slå ut några väggar och göra en tillbyggnad för länspolismästaren och dennes närmaste medarbetare. Eftersom länspolismästaren skall ha den operativa ledningen finns behovet att flytta över länssambandscentralen till Norrköping, om det nu trots allt beslutas enligt utskottsbetänkandet. Det skulle innebära en kostnadsfördyring. All samverkan försvåras för den regionala polistjänsten, varför resor och restid från annan ort föranleder icke oväsentliga kostnader och fördyringar. Som insider i dessa sammanhang, dvs. polis, bedömer jag att risken för framtida personalomflyttningar är stor. Hittills har jag inte träffat någon polismästare som i längden skulle acceptera att ha sin personal, dvs. de regionala befattningshavarna, på en annan ort. Låt vara att det endast är fyra mil emellan städerna. Förutom redogjorda argument talar allt för att betydande ekonomiska medel kommer att behöva tillföras, och därför är det inte ekonomiskt försvarbart att genomföra en lokalisering av länspolismästaren till Norrköping. Det handlar helt enkelt om en icke oväsentlig fördyring av en statlig verksamhet om man placerar länspolismästaren på annan ort än länsstyrelsen. En lokalisering till Norrköping är helt enkelt slöseri med pengar, dessutom i ett läge när alla polismyndigheter ute i landet har det ekonomiskt kärvt. Under den allmänna motionstiden har tre socialdemokrater från Linköping givit sitt stöd för propositionen, och det tackar jag för. Skulle nu kammarens ledamöter rösta enligt utskottets betänkande kommer så småningom ett annat ärende att behandlas i utskottet, nämligen en ökning av anslaget till polisen på grund av omlokaliseringen. Utskottets betänkande i den frågan behöver inte debatteras i kammaren, eftersom jag kommer att avstå från ställningstagande i denna fråga. Därmed kan betänkandet avgöras utan omröstning. Mot bakgrund av vad jag sagt vädjar jag till kammarens ledamöter att i den här frågan trycka på rätt knapp. Ett bifall till min uppfattning i denna fråga har dessutom, kan man säga, biskop Martin Lönnebos välsignelse. Jag tror inte att han därtill känt sig nödd och tvungen. yrkar jag bifall till min reservation och avslag på utskottets hemställan.

Herr talman! Vi skall nu, som redan har framkommit, behandla den regionala ledningsorganisationen inom polisen. Denna fråga har varit föremål för överväganden ända sedan 1975. Den ena utredningen efter den andra har diskuterat saken, och lösningen har blivit en successiv övergång till det som kallas länspolismästarmodellen. I dag är länsstyrelsen högsta polisorgan i länet. För närvarande finns två olika organisationsmodeller för ledning av polisverksamheten på regional nivå. Den ena är länspolischefsmodellen, som infördes 1965 i samband med förstatligandet av polisen. Den andra är länspolismästarmodellen, som första gången infördes 1984 och i dag är genomförd i åtta län. I samband med förstatligandet 1965 tilldelades länspolischefen långtgående befogenheter i fråga om polisledningen i länet. Utvecklingen har emellertid visat att länspolischefen inte kunnat fungera på det sätt som det var tänkt. Avståndet mellan länspolischefens dagliga verksamhet och polisdistriktens verksamhet har helt enkelt blivit för långt. Detta problem togs upp till behandling i 1975 års polisutredning. Som lösning på problemen föreslog polisutredningen att länspolischefen tillfälligt skulle kunna överta den direkta ledningen av enheternas arbete när särskilda förhållanden påkallade det och alltså inte behöva ha polischeferna som mellaninstans. För Stockholms del var det emellertid nödvändigt med en omedelbar förändring av verksamheten, och därför föreslog utredningen att något som den kallade länspolismästarmodellen skulle införas där. Länspolismästarmodellen innebar att länspolischefen skulle förena sin befattning på regional nivå med chefskapet för det största polisdistriktet inom länet. Fördelen med den modellen var att den regionala chefen fick faktiska möjligheter att som regionalchef fullfölja operativa funktioner. Att länspolismästaren i normalfallet skulle kunna förfoga över merparten av regionens polisresurser skulle också stärka länspolismästarens ställning i samverkansfunktionen. Ytterligare fördelar är att den regionala polischefen tar del i den dagliga polisverksamheten, vilket ger honom som person en stark ställning och dessutom är bra för verksamheten. Till det kommer att kontakt och beslutsvägar mellan den regionala chefen och den lokala organisationen blir kortare.

De utvärderingar som gjorts av länspolismästarmodellen visar entydigt att såväl sakliga som ekonomiska skäl talar för att införa länspolismästarmodellen i hela landet. Principen skall vara att länspolismästaren placeras som chef för det största polisdistriktet i länet, även om inte polisdistriktet omfattar residensstaden. I de län där länspolismästarmodellen redan har införts har denna princip varit vägledande. Men man måste här erkänna att det kanske inte har varit så svårt att genomföra detta, eftersom den största staden i polisdistriktet har varit residensstaden. Av det betänkande vi nu behandlar framgår det att den regionala polisledningen i flera fall måste omlokaliseras från residensstaden till den stad som är den största i polisdistriktet. Det har också utom i ett enda fall föreslagits i propositionen, nämligen i Östergötland. Regeringen har i propositionen sagt att det är angeläget att länspolismästaren är chef för det största polisdistriktet i länet. Trots det har man i ett enda fall i hela landet avvikit från den principen. Vidare står det i propositionen att det endast är om särskilda skäl talar emot en sådan lösning som annat beslut skall fattas. Regeringen har i propositionen inte åberopat några sådana särskilda skäl, utan anser att avsteg från principen att länspolismästaren skall vara chef för största polisdistriktet kan göras i Östergötland. Skillnaden mellan Norrköping och Linköping är inte så stor att det motiverar en omlokalisering av polisledningen som nu finns i Linköping. En majoritet i utskottet har funnit att det inte finns några särskilda skäl som talar för att principen om att länspolismästaren skall placeras i det största polisdistriktet skall frångås. Vid en jämförelse mellan Norrköping och Linköping har framkommit, att i Norrköpings polisdistrikt finns 302 polistjänster och 105 administrativa tjänster. I Linköping finns, precis som har framkommit tidigare, 249 polistjänster och 79 administrativa tjänster. Norrköping är ur den synvinkeln ca 20 % större än Linköping. När det gäller tilldelade medel har Norrköping fått 18 milj.kr. medan Linköping har fått 14 milj.kr. i administrativa medel.

Mot den bakgrunden anser vi att det är ganska klart att länspolismästaren skall placeras i Norrköping. Det som talar för Linköping är länsstyrelsens och de andra regionala myndigheternas placering i Linköping. Men alltsedan 1975, när länspolismästarmodellen började diskuteras, har just dessa synpunkter vägt förhållandevis lätt mot skälet att länspolismästaren skall ha det operativa ansvaret för största polisstyrkan. Det står t.o.m. i propositionen att kontakten med andra regionala organ väl kan upprätthållas med telefon och andra telekommunikationer. Ett annat mått på ett polisdistrikt är den verksamhet som bedrivs inom myndigheten. Enligt aktuell statistik framgår att 45--50 % av ärendena inom länet handläggs vid myndigheten i Norrköping. Som exempel kan nämnas att av det totala antalet brott som begås i Linköping. Av antalet gripanden och omhändertaganden i länet sker 50 % i Norrköping och 28 % i Linköping. Man kan konstatera att den redovisade statistiken visar att polisverksamheten i Norrköping utsätts för hårdare tryck än verksamheten i Linköping.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

Herr talman! Det här är ett beslut där sakfrågorna inte överväger. Ordföranden i utskottet säger att det visserligen är riktigt att brottsligheten är större i Norrköping. Men det är väl litet naivt att tro att en länspolismästare skall kunna göra så mycket åt den saken bara för att han flyttar dit. Det står mycket i dessa betänkanden. I det här står det att vid en bedömning av denna fråga bör särskild vikt fästas vid att länspolismästaren omedelbart förfogar över resurser -- men det står inte de största resurserna -- med vars hjälp en effektiv regional verksamhet kan utövas. Den regionala verksamheten utövas redan i Linköping. 25 årsarbetskrafter utgör regional verksamhet. Det är endast 5 i Norrköping. Det finns en väl fungerande regional funktion i Linköping. Dessutom fanns det inte en ekonomisk bedömning i propositionen, och det var olyckligt. Det kommer att bli stora kostnadsökningar för att genomföra en flyttning från Linköping. Där finns ett färdigt polishus för länspolismästaren och hans organisation att flytta in i. Det finns inte i Som jag sade i mitt inledningsanförande kommer sambandscentralen förmodligen att behöva flyttas och även andra regionala resurser. Det är fråga om en förflyttning av personal som inte är acceptabel. Samtliga samverkande organ i Östergötland är överens. Det är märkligt att utskottet sedan kan göra en annan bedömning. Det är en bedömning som går mot den bedömning regeringen och departementet har gjort.
Herr talman! Man konstaterade att problemet efter 1965 var att länspolischefen inte kunde fungera på det sätt som var tänkt. Alltså har det så småningom vuxit fram en annan modell vid namn länspolismästarmodellen. Den regionala chefen skall också vara chef för det största distriktet. Principen med det största distriktet har genomförts i hela landet utom på ett enda ställe, nämligen Östergötland. Skälet till att detta inte har genomförts i just Östergötland har varit att skillnaderna inte skulle vara så stora. I grunden är polisdistriktet i Norrköping större och mer kraftfullt. Där finns fler poliser och betydligt fler administrativa tjänster. Det anslås mer administrativa medel utöver antalet tjänster. Därtill kommer att där råder en betydligt större brottslighet. Hela det distriktet är ur polisiär synpunkt tyngre, mer svårhanterligt men också det mest resursstarka distriktet. Att i det läget avvika från modellen därför att andra regionala myndigheter tycker att det är bra att ha länspolismästaren i samma stad som de själva befinner sig i kan jag förstå. Men det har litet att göra med den regionala chefens placering. I propositionen står det på flera ställen att t.ex. samtalen med biskopen sker inte oftare än att de samtalen kan ske per telefon. De gånger de skall besöka varandra, kanske vart tredje år, kan de resa fyra mil. Länspolismästaren har betydligt mer att göra med sin egen polisorganisation än med t.ex. några av de andra regionala myndigheterna. De flesta samtal som sker med regionala myndigheter sker ändå via telefon. När det är aktuellt går det att träffas när det är bara fyra mils avstånd. Jag tycker inte att skälen väger särskilt tungt när det gäller andra regionala myndigheters synpunkter. Däremot har det en stor betydelse hur många brott som begås och vilken polisstyrka och administrativ personal som länspolismästaren har att hantera.
Herr talman! Jag håller med om att frågan om biskopen var en kuriositet. Poängen här är att länspolismästaren skall förfoga över de största resurserna. Det står fortfarande i betänkandet att särskild vikt bör läggas vid att förfoga över resurser och en effektiv regional verksamhet. Om länspolismästaren flyttas över till Norrköping, får han, precis som nuvarande länspolischef, bara indirekt befäl över den regionala verksamheten. Där är skillnaden. Stannar han kvar i Linköping får han direkt kontakt med den regionala verksamhet som har pågått i Linköping och i Östergötland under ett antal år. Jag tycker att det är vägande skäl.
Herr talman! K G Sjödin och jag gör olika bedömningar. Men jag kan inte komma ifrån det faktum att även länspolismästarens ställning i ett län avgörs litet grand av hur stor polisorganisation som han faktiskt har operativ ledning över. Om det händer något exceptionellt i ett län, är det angeläget att han förfogar över den största polisstyrkan. Det här har påpekats ända sedan 1975. Därför har vi i utskottet kommit fram till att vi tycker att den lösning vi föreslår är den riktiga.

Herr talman! I proposition 1991/92:52, som regeringen lämnat till riksdagen för beslut, tar regeringen upp den regionala ledningsorganisationen för polisen. Det gäller frågan om hur den s.k. länspolismästarmodellen skall tillämpas. Till justitieutskottet, som har handlagt ärendet, har en motion väckts av Berit Löfstedt, Sonia Karlsson och mig. Vi förordar att Östergötland skall få en länspolismästare med placering i Linköping. I justitieutskottets betänkande 1991/92:JuU9 -- som vi nu skall fatta beslut om -- har majoriteten i utskottet i stället för Justitieutskottets majoritet har tydligen gått på linjen att Norrköping har en större polisstyrka än vad Linköping har, och det har varit avgörande för dem. Faktum är att båda orterna har väl utvecklade polisorganisationer. Norrköping har 302 poliser, medan Linköping har 249 poliser. Båda distrikten har alltså bärkraftiga resurser och en väl fungerande ledningsorganisation. Det finns emellertid en annan omständighet som vi motionärer ser som ett avgörande skäl till att länspolismästaren borde placeras i Linköping. Andra regionala organ har sitt säte i Linköping. Dessa myndigheter samarbetar i många avseenden med den regionala polischefen. I Linköping finns länsstyrelsen, skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten, försvarsområdesbefälhavaren, landstinget, universitetssjukhuset, universitet, väg och trafikinstitutet och statens kriminaltekniska laboratorium. Vad säger dessa myndigheter? Jo, de förordar Linköping som huvudort för polisen. Vad säger då huvudorganisationerna för polisen? Jo, såväl Svenska Polisförbundet som Föreningen Sveriges polischefer uttalar sig för att huvudorten för polisen bör ligga i Linköping. Det är dessa skäl som har gjort att vi motionärer förordar Linköping, och det är väl dessa skäl som gjort att även regeringen valt Linköping framför Beträffande regional polisverksamhet, har det kommit till min kännedom att sådan bedrivs i både Linköping och Norrköping. I Linköping är ca 25 poliser engagerade i denna verksamhet, medan Norrköping har 5 poliser som sysselsätts med regional verksamhet. Linköpings geografiska läge -- mitt i Östergötland -- talar också för att ledningen för den regionala verksamheten bör vara i Linköping. Vi i Linköping är också oroliga för att den ekorotel som finns där skall flyttas eller splittras om ledningen lokaliseras till Norrköping. Herr talman!

Herr talman! Jag har redan bemött en del av de synpunkter som nu framfördes. Det gäller bl.a. att de regionala myndigheterna inte väger så tungt i det arbete som länspolismästaren har att utföra dagligen. En sak är viktig att konstatera när man talar om detta beslut. Det är ett beslut för framtiden. Här finns ett stort polisdistrikt med mycket administrativ personal. Distriktet behöver uppenbarligen resursförstärkningar, därför att en stor del av brotten i Östergötland begås inom Norrköpings polisdistrikt. Vi tycker att det inför framtiden är angeläget att länspolismästaren placeras där den största verksamheten och de största resurserna finns. Det har också varit en vägledande princip för regeringen när man har fattat beslut om de andra länen. Oavsett om länspolischefen har varit placerad i residensstaden har man flyttat länspolismästaren till den största staden i det polisdistrikt som varit det största. Det har inte funnits tillräckligt starka skäl för avvikelsen i fråga om Östergötland.